Herr talman! Det saknas inte uttalade meningar om alla människors lika rätt i vårt samhälle. Demokratiska proklamationer finns i partiprogram och riksdagsbetänkanden. Men det är inte heller svårt att hitta hinder när det gäller att förverkliga de vackra tankarna. De allvarligaste hindren beror på den ekonomiska strukturen och fåtalsväldet i samhället. Tyvärr uppställs också andra hinder för alla människors lika rätt. Vi har ett sådant inbyggt i det nuvarande valsystemet. Kampen för den allmänna rösträtten var lång och hård. Det ena hindret efter det andra undanröjdes dock, främst genom arbetarklassens kamp. Länge kvarstod en påtagbar orättvisa i valsystemet, som innebar att ett parti måste ha betydligt flera röster än ett annat för att få mandat i riksdagen. Genom att införa ett system med utjämningsmandat undanröjdes detta missförhållande och partierna har nu likartade villkor vid mandatfördelningen, dock med ett viktigt undantag. Det parti som inte når upp till 4 96 av väljarna blir helt utan mandat i riksdagen. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna vid flera tillfällen påtalat det odemokratiska i denna ordning. Spärregeln står i strid med strävan att varje röst skall ha lika värde och strider därmed också mot talet om alla människors lika rätt i vårt samhälle. Vid det senaste riksdagsvalet deltog över 5,4 miljoner väljare. Med den nuvarande spärren vid 4 96 innebär detta att ett parti skulle kunna samla betydligt över 200 000 väljare och ändå bli utan riksdagsrepresentation. Dessa väljare kan inte påstås ha samma möjligheter som andra att få sina meningar företrädda i parlamentet. Om man antar att flera partier närmar sig men inte uppnår 4 96, kan ett betydande antal väljare komma att ställas utan riksdagsrepresentation. Detta system kan inte sägas främja en strävan att var och en skall rösta efter övertygelse. Väljaren vill naturligtvis ha sin övertygelse företrädd i parlamentet. Det förhållandet att spärren satts så högt som vid 4 96 gör också att systemet får ett mycket kraftigt utslag. Några få röster kan avgöra om ett parti skall bli helt orepresenterat eller få 14 riksdagsmandat. Konstitutionsutskottet upprepar ånyo argumentationen att det rått enighet om att ett riksproportionellt valsystem är mer tillfredsställande än det som tidigare rådde. Den saken har ingen bestritt, ej heller motionärerna. Spärrens nödvändighet för att förhindra en partisplittring är mera diskutabel. Det är andra och djupare faktorer som avgör om nya partibildningar uppstår. I så fall bör de också kunna bli representerade i riksdagen. När utskottet hävdar att de erfarenheter som hittills vunnits har befäst fördelarna med denna valmetod, som nu tillämpats i tre val, är detta ett argument utan någon verklig underbyggnad. Vilka erfarenheter kan utskottet anföra? Vad som inträffat under den tid systemet tillämpats är att antalet röstande ökat, med påföljd att 4 96 av väljarna motsvarar ett ständigt stigande antal röstande. Från vpk har vi hävdat att det nu är dags att företa en prövning av detta systems effekter. Vi tycker nog att de som i grundlagsarbetet träffade kompromissen om en spärr åtminstone borde vara mogna att ta upp en diskussion om huruvida 4 96 är den lämpliga gränsen, liksom om en eventuell spärr borde kombineras med avtrappningsregler för att minska tröskeleffekterna. Men inte ens detta är man beredd att göra. Den kompromiss som framför allt var ett resultat av köpslagan mellan socialdemokraterna och folkpartiet i slutet av 1960-talet skall tydligen stå fast, vilka konsekvenser den än för med sig. Detta är beklagligt från demokratisk synpunkt. För första gången tillämpades år 1976 ett system med spärrar och utjämningsmandat vid landstingsval. Effekterna av detta spärrsystem blir inte lika allvarliga, dels därför att spärren satts vid 3 96, dels därför att beräkningen gäller varje enskild landstingskommun och inte hela riket. Men det står fullt klart att också här kan ett fåtal röster avgöra om ett parti blir helt orepresenterat eller får flera mandat. Likaså kan ett betydande antal väljare i en landstingskommun bli orepresenterade genom spärregeln. E Utskottet åberopar att erfarenheterna av den nya ordningen hittills är begränsade till ett val, men det anser sig likväl finna att syftet med de ändrade reglerna främjats. Om syftet varit att ge varje röst lika värde, så har dock detta syfte uppenbarligen inte nåtts. Det kan utskottet förvissa sig om vid en genomgång av de olika landstingskretsarna. Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat på ett system med utjämningsmandat, men utan procentspärr. Vi vidhåller denna uppfattning. När det gäller val till kommunfullmäktige finns varken utjämningsmandat eller procentspärr. I verkligheten finns dock en ganska hög spärr genom att kommuner indelas i kretsar. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi yrkat på att så snart en kommun indelas i valkretsar bör ett system med utjämningsmandat tillämpas för att skapa största möjliga rättvisa vid mandatfördelningen. Yrkandet i motionen 566 av fru Andrén sammanfaller med vpk:s ståndpunkt. Vi kan dock inte dela uppfattningen i denna motion att ett system med utjämningsmandat nödvändigtvis måste förenas med en procentspärr. Från moderat håll, genom herrar Knutson och Dahlberg, pläderas i motionen 576 för ett enhetligt system för riksdags-, landstingsoch kommunalvalen. Felet är att man vill ha en spärr vid 4 96 i samtliga val. I stället för att avskaffa de uppenbara orättvisor som fyraprocentsspärren vid riksdagsval innebär vill man alltså överföra samma orättvisor till de övriga valen. Motionärernas ståndpunkter strider mot strävan att ge varje röst lika värde. Därför måste detta motionsyrkande bestämt avvisas. Vänsterpartiet kommunisterna har begärt en parlamentarisk utredning om slopande av gällande system med spärrar vid val till riksdag och landsting och en översyn av valsystemet, bl.a. så att utjämningsmandat kan förekomma vid val till kretsindelad kommun. Jag ber, herr talman, att få hemställa om bifall till ifrågavarande motionsyrkanden.

Herr talman! De motioner som konstitutionsutskottet behandlar i betänkandet nr 23 berör vissa delar av valsystemet. Vad man kanske först kan ha anledning att slå fast är att det tydligen numera råder enighet om det proportionella valsystemet som sådant. Några förslag om övergång till någon form av majoritetsval föreligger inte. Det är enligt min mening glädjande att den delen av debatten om hur ett bra valsystem skall se ut förts åt sidan. Det proportionella fördelningssystemet som princip ifrågasätts således inte längre. En proportionell valmetod innebär att partierna får representation i förhållande till sin andel av valmanskåren. Vad som fortfarande då och då diskuteras och som de motioner som behandlas i dag tar upp är hur den proportionella metoden skall vara konstruerad. Det finns ett stort antal tänkbara varianter och för den skull finns det naturligtvis alltid uppslag till förslag om förändringar. Proportionalismen kan drivas så långt att det inte finns något slag av diskriminering fram till det att det sista mandatet är fördelat. Men proportionalismen kan också vara kombinerad med olika typer av spärrar, som alltid är avsteg från den strikta valmatematiska rättvisan. För sådana spärrar finns särskilda skäl som det naturligtvis står var och en fritt att värdera olika. Men det viktigaste motivet för spärrar är omsorgen om demokratins funktionsduglighet, och det är enligt min mening ett av görande motiv. Erfarenheten visar att i länder med mycket låga spärrar eller med fullständig proportionalism får man regelmässigt ett stort antal partier i de beslutande församlingarna. Detta i sin tur gör det parlamentariska arbetet besvärligt — i värsta fall kan det leda till handlingsförlamning. Vi har kunnat se hur besvärligt man haft och har det i Danmark, där man har en bottenspärr på 2 96. Tio partier var representerade i det gamla folketinget, elva kom in i det nya. Med en 4-procentsspärr skulle antalet partier ha varit ungefär hälften så stort. I Holland har man i praktiken ingen spärr alls. Där finns f. n. 14 partier representerade i den nedre kammaren. Tio av dessa partier har mindre än tio mandat vardera. I Israel har man 1 96 som bottenspärr. Där hade man tidigare tolv partier; genom diverse sammanslagningar har man kommit ner till nio. Men i det nu utlysta valet verkar det som om partisplittringen skulle öka igen. I Västtyskland å andra sidan, där man har en spärr på 5 96, är antalet partier i förbundsdagen endast fyra. Många andra exempel skulle kunna anföras. Det finns således erfarenhetsmässigt ett nära samband mellan valmetoden i de här avseendena och partibilden i representationen; det kommer man inte ifrån. Och det är inte alls otroligt att vi också i vårt land skulle få ett stort antal små partier i riksdagen, om den nuvarande 4-procentsspärren togs bort eller sänktes radikalt. Om man nu anser att det är olyckligt med en långtgående partisplittring = det finns enligt min mening goda skäl för den uppfattningen — får man följaktligen acceptera inskränkningar i den absoluta proportionalismen. I Sverige har vi efter långvarigt utredningsarbete och under bred uppslutning i riksdagen stannat för ett slags trestegssystem. För representation i riksdagen krävs 4 96 av rösterna och för representation i landstingen 3 26. De partier som kommer över dessa bottenspärrar blir genom utjämningsmandat tillförsäkrade en rättvis representation. För kommunalvalen finns ingen spärr alls utöver den spärr som följer av valkretsindelningen i en del kommuner. Varje valkrets skall dock ha minst 15 mandat. Vad gäller landsting och kommuner antogs de nu gällande reglerna så sent som år 1975. Syftet var att öka den proportionella rättvisan vid mandatfördelningen också i landsting och fullmäktige. De tre motioner som utskottet haft att ta ställning till föreslår ändringar i valmetoden, men vad beträffar själva inriktningen av de föreslagna förändringarna går motionerna isär. Vänsterpartiet kommunisterna vill ha bort alla spärrar — vi har nyss hört herr Berndtson argumentera för detta. Två moderater vill bl.a. höja spärren i landstingsvalen till 4 96 och införa en fyraprocentsspärr också i kommunerna. I en enskild folkpartimotion krävs ett system med fasta valkretsmandat och utjämningsmandat också i kommunerna. Konstitutionsutskottet har ansett att de erfarenheter av valsystemet som vi nu har från tre val på riksplanet visar att det fungerar bra, och utskottet har därför inte funnit skäl att tillstyrka någon ändring. Utskottet har inte heller funnit invändningarna mot den nya ordningen på landstingsnivå och kommunal nivå övertygande. Till detta kommer att vi härvidlag endast har erfarenheter från ert val. De förslag som nu förs fram i motionerna övervägdes även inför beslutet 1975, men riksdagen stannade med stor majoritet för den ordning som vi nu har. Utskottet avstyrker därför enhälligt motionskraven. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tycker att herr Fiskesjö gör sig skyldig till en förenkling av problemet med många partier och spärrbestämmelser. Om man inbillar sig kunna komma till rätta med den sociala bakgrunden till partisplittringen exempelvis i Danmark — som han talar om — genom att ha en högre spärr för representation i parlamentet, tror jag man begår ett stort misstag. Varken Glistrup, pensionärspartiet eller någon annan företeelse där är orsakad av att en mandatspärr på 2 96 har ställts som villkor för parlamentsrepresentation. Den enda effekt man skulle få av att tillämpa vårt högre spärrsystem skulle såvitt jag förstår vara att tiotusentals väljare blev orepresenterade — och vad skulle demokratin tjäna på det? Problemet Glistrup skulle man väl f. ö. inte ens formellt kunna stoppa vare sig med en 4-procentseller en 10-procentsspärr — kanske inte med en 20-procentsspärr. Nu säger herr Fiskesjö att vårt system har fungerat bra. Jag måste ändå fråga utskottets talesman, om han vill bestrida den tröskeleffekt nuvarande system har. Kan det vara tillfredsställande att några få röster skall avgöra om ett parti skall få 0 eller 14 riksdagsmandat? Jag vill erinra om att redan i början av 1970-talet anfördes, bl.a. från centerhåll på mycket hög nivå, att det kunde finnas skäl att diskutera någon avtrappningsregel för att hindra tröskeleffekter. Men inte ens det vill herr Fiskesjö tydligen diskutera i dag. Varför denna negativa hållning? Finner kanske de partier, som gemensamt bär ansvaret för den dåliga grundlagskompromissen, det lugnast att över huvud taget inte röra i frågan?
Herr talman! Jag har inte påstått att den enda orsaken till de besvärligheter som vi kan finna i olika parlament vad gäller funktionsduglighet, arbetsformer och liknande skulle vara valsystemet. Men det är oomtvistligt att en proportionalism av det slag som man har i Danmark eller Israel eller Holland — för att hålla mig till de exempel jag tog förut — verksamt bidrar till en stark uppsplittring av den beslutande församlingen på många partier. Det finns många undersökningar gjorda på det här området, och resultaten är entydiga. Det är möjligt att man hade fått en Glistruprörelse i Danmark även om man hade haft en fyraprocentsspärr, systemet som sådant är ju ingen garanti mot konstiga partier. Men vad vi får hålla i minnet är att just den omständigheten att ett parlament kan visa sig ha svårt att fungera bidrar till att öka allmänhetens misstro mot de agerande partierna. Om man har resonerat med parlamentariker från länder med en mycket långtgående proportionalism, har man entydigt fått besked om att de ser det som en stor olycka att de inte har litet striktare bestämmelser härvidlag. Emellertid är det alltid besvärligt att ändra ett proportionellt system i den andra riktningen, och för den skull har man väldigt svårt att få till stånd förändringar, även om sådana ständigt diskuteras i de här länderna som jag har nämnt. Därför menar jag att vi får vara mycket försiktiga innan vi lämnar fyraprocentsspärren, som vi har stannat för i vårt land. Sedan säger herr Berndtson att vi inte ens vill diskutera storleken på spärren. Men man får ju bestämma sig. Man kan naturligtvis ha 2 96 som i Danmark, man kan också tänka sig 3 26, och man kan ha 5 926 som i Västtyskland. Vi har stannat för 4 96. Det är naturligtvis en avvägning man får göra, ett beslut man får fatta, och just den procentsats man har stannat vid kan alltid diskuteras. Vad utskottet och vi alla kan konstatera är väl ändå att den fyraprocentsspärr som vi har i Sverige har fungerat förhållandevis tillfredsställande. Systemet i övrigt har också fungerat till allmän belåtenhet, såvitt vi har kunnat finna.
Herr talman! Min fråga till herr Fiskesjö gällde varför man inte ens vill diskutera ett avtrappningssystem för att motverka de tröskeleffekter som den höga procentsatsen 4 96, som man nu slår vakt om, ändå för med sig.
Herr talman! Ett avtrappningssystem måste ju konstrueras på ett eller annat sätt, och det innebär i realiteten att man sänker spärren. I själva verket tar man alltså ställning för en lägre spärr.

Herr talman! Kampen för demokrati och jämlikhet har förts mot privilegierade grupper i samhället. Den har förts och måste fortfarande föras i första hand mot dem som har den ekonomiska makten. Men den har också förts och måste fortfarande föras mot makthavarnas symboler. Monarkin — en kvarleva från feodaltiden — har tillhört dessa symboler som den härskande klassen använt för att motverka en demokratisk utveckling. Därför har också arbetarklassens kamp för demokrati och jämlikhet som ett viktigt inslag haft kampen mot monarki och för republik. Historien uppvisar exempel på hur kungahuset också i vårt land spelat en roll i viktiga politiska avgöranden och då alltid på reaktionens sida. Kravet på att avskaffa monarkin borde haft en naturligt plats i arbetet med en ny grundlag, vars syfte angavs vara att rensa bort föråldrade bestämmelser och anpassa grundlagen till nutidens krav. Så blev emellertid inte fallet. Genom den s.k. Torekovkompromissen enades socialdemokraterna och de borgerliga partierna om att kungahuset skall vara kvar men berövas all politisk makt och endast ha representativa och ceremoniella uppgifter. Detta är den förklaring man ger och som skall skyla över det faktum att monarkin bevaras i en grundlag som antas i 1970-talets Sverige. Arbetarrörelsens och andra demokratiska krafters långvariga kamp mot monarkin och för republik spelades bort genom denna kompromiss. LO:s och en bred folkopinions krav på republik offrades. Den feodala överhetssymbolen, bördsrätten till vad som i grundlagspropositionen kallades ”landets högsta värdighet”, behölls, och det kungliga hovet kan alltjämt användas för att leda bort uppmärksamheten från dagens verkliga problem. Monarkin med bördsrätten till ett framstående ämbete i dagens Sverige strider mot varje strävan till demokrati och jämlikhet. I en tid då jämlikhetskraven reses med allt större styrka ter sig detta system fullkomligt orimligt. De i konstitutionsutskottet företrädda partierna har enats om avstyrkande av vpk-motionen om övergång till republik. Låt mig fråga företrädarna för dessa partier om de anser monarkin överensstämma med viktiga principer i deras program. Monarkin kan inte stämma överens med socialdemokraternas uttalade strävan att ”låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen”, och den strider direkt mot programmets krav på republik. Monarkin kan inte stämma överens med folkpartiets tal om att ”en demokratisk människosyn har sin giltighet i hela samhället” och ”att skapa lika chanser för alla”. Monarkin kan inte stämma överens med centerpartiets tal om ”alla människors lika värde och rättigheter”, som sägs vara grunden för centerpartiets politik. Det är knappast meningsfullt att fråga om monarkin stämmer överens med den rojalistiska högerns — moderata samlingspartiet — uttalanden om ”ett samhälle där den enskildes kunnighet och naturliga förutsättning kommer till sin rätt”. Med detta partis ohöljda försvar för fåtalsvälde och maktsymboler bör det naturligtvis inte vålla några större samvetskval att ställa monarkin framför fraserna. Det torde vara främmande för alla politiker att deras samhällsuppgifter och ämbeten skall kunna gå i arv genom bördsrätt. Men hur kan man då försvara monarkin? Detta går inte ihop. Vänsterpartiet kommunisterna har konsekvent företrätt uppfattningen att monarkin bör avskaffas och republik införas. Detta har vi krävt vid grundlagsfrågans behandling. Detta har vi krävt årligen i riksdagen. Vi fullföljer därmed ett gammalt krav från arbetarrörelsens kamp. Det är beklagligt att socialdemokraterna böjt sig för de borgerliga krafterna och medverkat till att monarkin alltjämt finns kvar. Vårt krav upprepas i motionen 46 till årets riksmöte. Konstitutions utskottet avstyrker motionen på fyra rader med hänvisning till den ståndpunkt man intog i samband med författningsreformen och vid senare behandling av detta motionskrav. Motionen i fråga har vållat livlig debatt i massmedia, och jag vill därför ta tillfället i akt att diskutera några av de frågeställningar som aktualiserats.

Vi påvisade i detta sammanhang den betydelse man givit kungahuset när det gäller att sprida överhetens livsföreställningar, skapa verklighetsflykt och fördumning. Vi pekade på den ideologiska apparat som söker sprida glans och sagostämmning kring hovkretsarna. Sättet att utnyttja monarkin exemplifierades med orden att fyllefester blir glansfulla parader genom kungligheter och ordensband. Därmed var debatten i gång. Inte om det väsentliga, att man utnyttjar monarkin för att tjäna bestämda syften, utan om hur många glas kungliga personer brukar tömma och hur festerna på slottet förlöper — en fråga som motionärerna faktiskt inte befattat sig med. I min vildaste fantasi hade jag inte kunnat föreställa mig att tidningarnas bildarkiv var så fyllda med kungliga personer hållande snapseller vinglas i händerna. Det finns i veckopressen en mängd exempel på detta. Sida efter sida i vissa tidningar fylldes med bilder och, som det heter, ”sanningen om kungens fyllefester”. I en tidning, SE, tyckte man tydligen att det verkade för futtigt att visa glas, så man drämde till med en bild av kungen bärande en hel låda whisky ombord på en segelbåt i tvåmiljonersklassen. Den typen av debatt har man fört i frågan om "monarki eller republik. Jag medger, herr talman, att hade man kunnat ana att den i sammanhanget ointressanta frågan om alkoholkonsumtionen vid vissa sammankomster skulle tas som förevändning för att dölja försöken att använda kungligheterna för att främja klassamhällets bestånd, kunde formuleringen varit en annan. Exempelvis: Fyllefester, saftkalas och andra jippon blir glansfulla parader genom kungligheter och ordensband! En genomgång av ett par av de tidningar som frossar i detaljer om kungligheters liv visar en intressant provkarta på hur man söker ge olika jippon en kunglig glans. Utom de representativa och ceremoniella uppgifter som utskottet talar om visar tidningsreportagen en rik provkarta på andra tillställningar — alltifrån privata fester hos finansfamiljer till kanotfärder med ”Punschklubben”, invigning av affärscentra och utdelning av en klapp på en jakthunds huvud. Det har sagts att vpk-motionen skulle vara kränkande för kungen och drottningen. Låt mig säga att om något är kränkande för enskilda personer i detta sammanhang så är det inte att ifrågasätta utnyttjandet av kung ligheter för bestämda syften utan just att utnyttja dem så som vissa pressorgan gör. De som så vältaligt brukar beskriva kungaparets förtjänster borde dra slutsatsen att dessa personer vore värda ett bättre öde än att uppvisas i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Att få sitt liv utlämnat — det må gälla semesterresan, festsalen eller sängkammaren — genom pressorgan som har det dubbla syftet att öka lösnummerupplagorna och leda bort uppmärksamheten från verkliga problem är i högsta grad kränkande. Det är monarkin som system vänsterpartiet kommunisterna vill avskaffa och därmed också ta bort en symbol för reaktionära krafters försök att motverka kraven på demokrati och jämlikhet. Det är begripligt att de tidningar som nu kan uppvisa stigande upplagor som följd av den rojalistiska yra som under senare tid blåsts upp kring tronskifte, romanser och kungabröllop skriar högljutt inför tanken på att berövas ett så givande objekt som kungahuset. I en uppsats vid Journalisthögskolan i Stockholm av Y. Johansson och M. Törngren karakteriseras vissa tidningars reportage om kungliga romanser och galaföreställningar som ”journalistisk spiksoppa” baserad på ”mycket få fakta”. ”Det går svårligen att tänka sig någon annan genre där man kan skriva så mycket och så ofta om ingenting i så stora upplagor. Och där man kan sälja detta ingenting i så stora upplagor”, sammanfattar man i uppsatsen. Det är inte svårt att se ett mönster i denna typ av skriverier och detta utnyttjande av kungahuset. En tidning, som av någon anledning kallas Hänt i Veckan, lyckas alltid hitta kungliga händelser men förtiga verkliga. Det var enligt Hänt i Veckan en stor nyhet att, som det hette i rubriken, Silvia berättar om sina babybestyr! Förgäves fick man leta efter en notis som kunde berätta om sådana händelser som varsel om arbetslöshet för tiotusentals anställda från Norrbotten i norr till Blekinge i söder. Vad som hände de anställda i Olofström — där förtvivlan är stor, inte minst bland många invandrarfamiljer — skall man glömma när man får höra att drottningen stickar barnkläder själv. Svensk Damtidning talar om att drottning Silvias väntade barn vållar schism på slottet. Inför denna skakande nyhet bör de hundratals kvinnor på Algots i Skellefteå, som nyligen utropade sin förtvivlan över att förlora sina jobb på grund av privatkapitalets spekulationer, naturligtvis intressera sig för annat än sådana saker som om de har jobb eller ej. Allt löser sig dock, som i samma tidnings moderna ”Askungesaga”: ”Men efter långa svåra år kunde Silvias och kungens romantiska saga få ett slut. Ett slut så lyckligt som man överhuvudtaget kan önska sig. Den vanliga flickan hade äntligen blivit drottning.” Det är tidningens framställning. Där ser ni, flickor, som slåss för jämlikhet — det är lösningen på era problem enligt veckopressens kungareportage! Vpk-motionens påstående att kungahuset används för att skapa verklighetsflykt och fördumning bekräftas varje vecka när löpsedlarna för tidningar som Hänt i Veckan och Svensk Damtidning hängs ut vid försäljningsställena. Jag skall be att på TV-skärmen få visa en bild. Den visar storfinansens intresse av att utnyttja kungahuset. Det är ett tidningsreportage med stora rubriker och bilder. Där heter det: ”Ett privat flygplan brukar hämta kungaparet till helger tillsammans med storfinansen”. I uppräkningen återfinns cheferna för en rad storföretag som Stora Kopparberg, SAAB, Mölnlycke Marin, Atlas Copco, Johnson-koncernen, ABU och Kema Nord. Storfinansens intresse för kungahuset påminner om det fenomen hos de indoeuropeiska folken som uppmärksammades i poeten T.S. Eliots dikt Det öde landet, nämligen att kungens potens är av den allra största betydelse för landets avkastning, ja, en lyckad befruktning på det kungliga planet innebär en utomordentligt gynnsam prognos för landets näringsliv, och omvänt att om kungen sviktar så sviktar också lönsamheten. I arbetarrörelsens tidigare år var kampen mot monarkin en viktig del av kampen för demokratin. Så är det också i dag. Man kan inte framgångsrikt kämpa för demokrati och jämställdhet och samtidigt slå vakt om ett system som är en kvarleva från en förgången tid, från feodalsamhället. Det sätt varpå kungahuset utnyttjas i propagandan tjänar reaktionära syften och motarbetar progressiva strävanden. Försöken att framställa kravet på monarkins avskaffande och införandet av republik som något annat än en demokratisk principfråga är avsedda att vilseleda. Vpk-motionen är ett fullföljande av arbetarrörelsens och andra demokratiska krafters principiella ståndpunkter. I en tid när kravet på vidgad demokrati och ökad jämlikhet reses med allt större kraft går det inte att komma förbi frågan om monarkins avskaffande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1976/77:46.
Herr talman! Med hänvisning till utskottets redovisning och motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort, men jag kan givetvis inte överträffa herr Boo i lakonism. Jag har inga ambitioner i den vägen. Det är med en viss förvåning som jag konstaterar att vpk har fått totalt avslag på sin motion om stöd till det s.k. Tältprojektet. Det är ett projekt inom de fria teateroch musikgruppernas ram som kommer att starta den I maj i år med premiär i Göteborg. En grupp på 60 personer —- skådespelare, musiker osv. — skall under nästan ett halvår turnera i Sverige med en föreställning som skildrar något så intressant som arbetarklassens historia från 1880 och fram till nu. Med på turnén är inte bara dessa 60 personer, utan där ingår också 23 lastbilar, husvagnar, per Denna idé har förberetts på ett, efter vad jag kan förstå, mycket seriöst sätt. Den kommer från gruppen Nynningen i Göteborg och utvecklades förra året vid ett veckolångt seminarium. Där deltog inte bara kulturarbetare av olika sorter utan också en liten grupp forskare som är specialister på arbetarrörelsens historia. Vi ser detta tältprojekt som ett mycket betydelsefullt inslag i det svenska kulturlivet. Det är viktigt i kampen för yttrandefriheten, viktigt i kampen för den antikommersiella kulturen, och det är naturligtvis också betydelsefullt därför att man bidrar till att berika kunskapen om den svenska arbetarklassens historia. Det är alltså ett mycket viktigt inslag i svensk nutidshistoria. Utskottet har avstyrkt vår motion om ekonomiskt bidrag med motiveringen att kulturrådet redan har gett ett anslag på 20 000 kr. till ett seminarium som har hållits i år för planering och samordning av tältprojektet. Man hänvisar vidare till att flera av de musikoch teatergrupper som skall delta i Tältprojektet har fått så att säga ordinarie verksamhetsbidrag för året. Det är då viktigt att se något på ekonomin för Tältprojektet. Man beräknar att det kommer att kosta omkring 1 milj.kr. Man har fått in ungefär 250 000 kr. genom att ordna stödgalor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt genom att öppna eget postgirokonto. Detta betyder att man i dagens läge saknar 750 000 kr. Utskottet framhåller att de fria grupperna har fått anslag, vilket är riktigt. De fria grupperna hälsar med tillfredsställelse anslagsökningen i årets budget. Men, herr talman, det anslag som de fria grupperna redan har beviljats i budgeten gäller endast ordinarie verksamhet. Även om man tänker på den anslagsökning som grupperna har fått i årets budget, är deras ekonomi och allmänna situation ytterst pressad. Tältprojektet är inte ett inslag i gruppernas ordinarie verksamhet utan ett helt separat projekt, som förutsätter — vilket jag tidigare varit inne på — avsevärda personella resurser, ett stort personligt engagemang, bilar, det stora tältet m.m. Det fordras att hela personalstyrkan frigörs från den ordinarie verksamheten. De fria grupperna måste därför trappa ned sin ordinarie verksamhet, vilket kommer att försvaga deras vanliga ekonomi. Jag tycker att det är litet förvånande att hela vårt anslagsyrkande avstyrks. Vi hälsar med tillfredsställelse att Arbetarrörelsens arkiv har fått sina anslagskrav tillgodosedda. Med hänsyn till den förståelse som regeringen har visat för de fria grupperna trodde vi att tältprojektet skulle behandlas mer generöst. Vpk ser Tältprojektet såsom ett väldigt viktigt inslag i kampen för den fria kulturen och för att vidga kunskapen, inte bara om arbetarklassens utan också om hela svenska folkets historia. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1124.
Herr talman! I motionen 1124 hemställs, som fru Backberger påpekade, att riksdagen på tilläggsbudget II för innevarande budgetår skall anvisa 750 000 kr. till Tältprojektet. Detta har kulturutskottet ställt sig avvisande till. Motionärerna begär att summan skall ställas till förfogande under anslagsrubriken Bidrag till regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner. Detta är omöjligt redan av formella skäl. Budgetposten avser statsanslag till fasta institutioner, som bl.a. uppbär bidrag också från kommuner eller landsting. Här är det inte fråga om en institution utan just en för ett speciellt ändamål tillskapad turnégrupp. För detta projekt, som enligt motionen skall dra en kostnad av 1 milj.kr., har man ansökt om pengar från statens kulturråd, vilket fru Backberger framhöll. Kulturrådet har tvingats säga nej. Kulturrådet har som vi alla vet möjligheter att ge bidrag till åtskilliga ändamål. Men det finns faktiskt ingen bidragsrubrik som riktigt passar in på projekt av denna typ. Till detta kommer att man helt enkelt saknade pengar. Det är också fråga om ett mycket stort belopp, avsett för ett enda projekt. Vi har i utskottet hänvisat till att de grupper som ingår i Tältprojektet har fått anslag ur den pott som finns för fria musik-, dansoch teatergrupper. Mot bakgrund av de skäl som jag här har redovisat hade utskottet självfallet ingenting annat att göra än att avstyrka motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Det är tydligt att herr Sundman hakar upp sig på formella skäl. Jag anser emellertid — kanske litet övermaga — att mina argument har mycket stor tyngd. När det finns så starka argument för att stödja ett visst projekt borde man kunna vidga den formella ramen för att ge utrymme för ett så viktigt projekt som Tältprojektet. Om det inte är möjligt att på tilläggsbudget II till statsbudgeten anvisa anslag till sådana här frilansprojekt, bör man i framtiden se till att man vidgar de formella ramarna, så att det blir möjligt att äska anslag även för fria teater-, dansoch musikgrupper, vilka — något som herr Sundman borde vara medveten om — har en väldigt ansträngd ekonomi.
Herr talman! Fru Backberger har alldeles rätt. Situationen är besvärlig för många av de här grupperna. Och fru Backberger undrade varför utskottet inte kan vidga ramarna och föreslå riksdagen att bevilja ett särskilt anslag. Det går faktiskt inte att riksdagen hoppar in och tillskapar nya anslagsposter inom ett område som skall hanteras av kulturrådet. Kulturrådets uppgift är ju att bereda och granska ärenden av den här typen och att fördela av riksdagen anvisade medel till grupper, organisationer, institutioner osv. inom kultursektorn. Det är möjligt att det hela hade legat litet annorlunda till, om initiativtagarna till Tältprojektet, som för visso alla tycker är ett mycket intressant projekt, hade tagit litet bättre tid på sig och börjat gräva startgroparna kanske ett år tidigare. Fru Backberger påpekade också att man bör vidga ramarna mera allmänt när det gäller anslag för kulturaktiviteter inom den här sektorn, och jag håller med henne. Det fattas kanske en anslagspost, av typen Bidrag till särskilda projekt, och det är min förhoppning att vi så småningom skall få också ett speciellt anslag, avsett för sådana här uppdykande och, som jag menar, intressanta och spännande planer. Men just i dag finns inte de pengarna, och situationen är som den är.
Herr talman! Jag vill då bara rikta en mycket kort fråga till Per Olof Sundman: Kan jag vidarebefordra den repliken som ett löfte till Teatercentrum och till Tältprojektet att om de tar längre tid på sig till förberedelser och planering så kan de räkna med en mera generös behandling?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte stå här och lova någonting för riksdagens del. Däremot kan jag uttala min mening, och den återfinns i protokollet. Men om ett projekt planeras på längre sikt och det redovisas mera i detalj vad det handlar om, vilka kostnader det rör sig om osv., så får kulturrådet längre tid för sin handläggning, och då ligger ärendet naturligtvis bättre till.
Herr talman! Jag har just fått ett meddelande om att formalismen har frångåtts åtminstone på en punkt. Socialministern har givit bidrag till vissa handikappade enligt ungefär samma regler som jag här har varit inne på.

Herr talman! I vpk-gruppens motion nr 756 har vi dels tagit upp vissa allmänna synpunkter på Sveriges Radios verksamhet, dels behandlat förslaget om en höjning av licensavgifterna. Regeringens förslag innebär som bekant att den allmänna mottagaravgiften från den 1 juli i år skall höjas med 60 kr., från 220 till 280 kr. per år, och den särskilda tillläggsavgiften för innehav av färg-TV-mottagare med 20 kr., från 100 till 120 kr. per år. Däremot föreslås att den särskilda ljudradioavgiften avskaffas från den 1 april 1978. En höjning av den allmänna mottagaravgiften med nära 30 96 är ju en mycket kraftig prishöjning. Den motsatta utvecklingen hade varit den önskvärda: att man kunnat minska avgifterna för att så småningom helt slopa dem, på samma sätt som man nu gör med den särskilda ljudradioavgiften. Tillgången till radio och TV spelar en så viktig roll i dagens samhälle att den borde få karaktären av en allmän kulturell nyttighet, fri och tillgänglig för alla. Höjningen av TV-licenserna betyder en utgiftsökning som är kännbar för många pensionärer och låginkomsttagare. Vi är därför tveksamma inför höjningen. Ett oavvisligt villkor för en sådan höjning måste enligt vår mening vara att Sveriges Radio bibehåller minst nuvarande programstandard. Enligt de för radiooch TV-verksamheten ansvariga blir detta inte fallet med den nedprutning av anslagskraven som regeringen gjort och som kulturutskottet nu godkänt. Vi har därför krävt att Sveriges Radio skall få de 847,5 milj.kr. för den allmänna programverksamheten som man begärt och ställer detta som villkor för att gå med på licenshöjningen. Radiofonden kan gå emellan med det nödvändiga beloppet, precis som den gjorde i fjol. Kulturutskottet säger ingenting annat om vår motion än att det avstyrker den. Jag tycker, herr talman, att det är närmast skandalöst att skriva utskottsbetänkanden på det här sättet. Utskottens uppgift är enligt grundlagen att bereda ärendena. Detta gäller givetvis även motioner. Beredning måste rimligen innebära att man i utskottens betänkanden också inför allmänheten redovisar skälen till att man tillstyrker eller avstyrker en motion. Utskotten är inte till för sin egen skull eller för enbart riksdagsledamöternas skull. Utskottens arbete är ett led i den grundlagsenligt fastslagna parlamentariska ordningen för fattande av beslut, och jag måste allvarligt be herr talmannen, som är den högste ansvarige för riksdagens arbete, att ägna sin uppmärksamhet åt denna fråga. Det är inte bra för riksdagens anseende och förankring inom folket, om utskotten fortsätter att på detta nonchalanta och maktfullkomliga sätt av färda motioner, de må komma från vilket parti eller vilken riksdagsledamot som helst. Herr talman! Jag är medveten om att vi snart har att vänta ett betänkande från radioutredningen. Vi anser det ändå riktigt att i detta sammanhang, eftersom det är det enda tillfälle då vår motion med dess mera allmänna behandling av radiooch TV-verksamheten kommer upp till diskussion i riksdagen, ge några synpunkter på verksamheten vid Sveriges Radio. Vårt parti har en positiv inställning till huvudinnehållet och grundprinciperna i avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Detta avtal måste försvaras. Men samtidigt måste givetvis en kritisk granskning göras av det sätt på vilket dessa principer följs i praktiken. En kritisk analys av programutbudet i televisionen har nyligen gjorts i en uppsats av Christina Ahlgren och Erik Sundberg vid institutionen för teateroch filmvetenskap vid Stockholms universitet. Jag skall tillåta mig att referera några resultat av undersökningen. Vid denna undersökning har man under en vecka följt alla program i TV 1 och TV 2. Från undersökningen har uteslutits den del som var finansierad av skattemedel, dvs. utbildningsprogram, liksom också rena nyhetssändningar och sportsändningar. Analysen av det återstående programutbudet visar: 65 96 av programmen var av svenskt ursprung, 35 96 var utländska program, varav majoriteten, eller ungefär 60 96, kom från England och USA. Inte mindre än 82 26 av de utländska programmen kom från USA och Västeuropa. Tre fjärdedelar av programmen var serier eller följetonger. När det gäller förhållandet mellan faktaprogram och underhållningsprogram visade det sig att inte mindre än 83,5 96 av programmen måste klassificeras som underhållningsprogram, dvs. mer än fyra femtedelar. Man har också undersökt den politiska tendensen i programmen. Det visar sig att 83,5 96 av programutbudet kunde betecknas som samhällskonserverande. Som rent reaktionära program betecknades 8 96 av programmen -— de var samtliga importerade från England och USA. De program som kunde betecknas som på något sätt samhällsförändrande uppgick inte till mer än 8 96, och 0,7 926 av programmen kunde sägas ha en revolutionär inriktning. Så mycket sanning finns det alltså i klyschan om televisionens ”vänstervridning”!

En grundlig genomgång av utbudet i sin helhet vore befogat i radionämnden, istället för bedömandet av struntsaker om enskilda program. Vi kräver att radionämnden snarast påbörjar en sådan granskning av utbudet och sedan dömer därefter!” Herr talman! Det finns ytterligare mycket att säga om Sveriges Radios verksamhet, både positivt och negativt. Jag har här riktat uppmärksamheten, med exempel från en vetenskaplig undersökning, på den allmänt samhällskonserverande tendensen i TV-programmen, på de reaktionära värderingar som ofta förekommer och på den rikliga dominansen för underhållningsprogram och för serier och följetonger. Det är ingen tvekan om att det programutbud som finns i radio och TV reser en rad problem.

Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 756.
Herr talman! Herr Hermansson har framfört vissa allmänna synpunkter på Sveriges Radios verksamhet. Han har berört dels några självklara ting, dels några mycket kontroversiella, t.ex. hur Sveriges Radio skall finansieras, genom avgifter eller på annat vis. Han har vidare framfört kritik mot kulturutskottet för att skrivningen är alltför kort — den är skandalöst kort, sade herr Hermansson. Nu har vi en radioutredning som väntar bakom hörnet. Vi kommer att få en mycket livlig radiodebatt i vår. Utskottet har inte funnit skäl att mot den bakgrunden fördjupa sig i dessa problem. Vi kommer att få en klarläggande och omfattande debatt. Jag skall i stället dröja vid de två klämmarna i vpk-motionen 756. Enligt den första klämmen vill vpk höja anslaget till Sveriges Radios allmänna programverksamhet. Sveriges Radio har begärt att få 847,5 milj.kr., och det äskandet har i budgetpropositionen prutats till 786,2 milj.kr. Vpk vill att Sveriges Radio skall få det belopp företaget har äskat. Kulturutskottet har vid sin behandling av propositionen och motionen stannat för propositionens lägre belopp. Utan att fördjupa mig i resonemangen vill jag ändå göra två påpekanden. Det sägs att vpk ”ensamt i riksdagen slagits för att SR skall få möjligheter att hålla samma programstandard som under 1972”. Den historieskrivningen är inte korrekt, men jag skall inte fördjupa mig i Det andra påpekandet gäller vad som skrivs om den höjning av anslaget till den allmänna programverksamheten som genomdrevs i riksdagen förra året. De medel som då anvisats i budgetpropositionen höjdes av riksdagen med 35 milj.kr. Centern, folkpartiet och moderaterna var med på att driva igenom de här kvalitetsmiljonerna tillsammans med vpk. Men i år vill regeringspartierna — står det i motionen — ”alltså ta tillbaka det som de i fjol var med om att ge ut”. Detta är inte heller korrekt. Det är dessutom en smula ologiskt. Det förhåller sig ju faktiskt så att de här 35 miljonerna finns med i budgetpropositionens förslag också i år. När Sveriges Radio i höstas lade fram sitt äskande, utgick man naturligtvis ifrån förra årets anslag, alltså det som då fanns i budgetpropositionen plus den nämnda förstärkningen på 35 miljoner. När regeringen i budgetpropositionen i år har prutat på äskandet, är de här 35 miljonerna naturligtvis fortfarande kvar i bilden. De är inte borttrollade. De har inte blivit tillbakatagna. De kan inte tas tillbaka. Sveriges Radio har i sin framställning räknat med allmänna kostnadsökningar under kommande budgetår på 15 96. Regeringen har i sitt förslag kalkylerat med en kostnadsstegring på drygt 8 96. Det är den kostnadsökning som man i år utgått ifrån mera generellt i budgetsammanhang. Det är dessa beräkningsgrunder som ger huvudparten av skillnaden mellan vad radion äskat och vad propositionen föreslår. Situationen var förra året mera komplicerad. Då hade kostnadsökningarna redan skapat en situation där Sveriges Radio hade drastiskt försämrade möjligheter att engagera bl.a. frilansare. Genom höjningen med 35 miljoner, de s.k. kvalitetsmiljonerna, blev det avsevärt bättre. Hur stor del av dessa 35 miljoner som direkt kunnat nyttjas för att köpa tjänster utifrån, alltså av frilansare, och som verkat direkt kvalitetshöjande, det vet vi inte i dag. Vi får vänta till dess vi har Sveriges Radios redovisning för innevarande budgetår. Men jag törs gissa att det var en icke obetydlig del av pengarna som gick direkt till detta ändamål. Dessa 35 miljoner finns alltså med nästa budgetår. Frågan är bara vilken procentsats kostnadsökningarna skall beräknas efter. Sveriges Radio räknar på ett sätt, propositionen räknar med ett lägre tal. Kulturutskottet har accepterat propositionens beräkning. Nu handlar radions äskanden inte bara om procentuella kostnadsökningar. Det är också fråga om kostnader för vissa åtgärder till följd av lagar och avtal på arbetsmarknaden, insatser för personalutbildning, kostnader för lokala nyheter osv. Men jag tror inte det finns skäl att ta upp dem till diskussion här och i dag. Som jag sade inledningsvis, kommer ju ändå inom kort det betänkande från radioutredningen som aviserats länge. Då kan vi få goda skäl att börja om från början med att diskutera en hel del frågeställningar. I yrkande 2 i vpk-motionen krävs att om anslaget till Sveriges Radio inte höjs till äskade 847,5 milj.kr. — då skall riksdagen också säga nej Detta yrkande framstår för mig som obegripligt. Mottagaravgifterna har länge stått stilla, och radiofondens behållning har minskat undan för undan under senare år. Avgifterna måste helt enkelt höjas. Den höjning som nu föreslås är måttlig. Höjningen av avgifterna motsvarar inte ens de av regeringen föreslagna och av vpk kritiserade anslagshöjningarna till radioverksamheten.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
Herr talman! Herr Sundman har här försökt motivera kulturutskottets ståndpunkt. Det är jag tacksam för, men jag tycker att han då också borde ha erkänt att det hade varit lämpligt att kulturutskottet i sitt betänkande försökt att på något sätt motivera sin ståndpunkt. Det kan nämligen, som jag förut sade, inte vara tillfredsställande från vare sig riksdagens eller allmänhetens synpunkt att utskotten när de vill att motioner skall avslås inte skriver någonting annat än att man avstyrker motionen. Det är ju ingen motivering över huvud taget, och det är detta som jag anser att vi måste få en ändring på. Fortsätter man på den inslagna kursen kommer det, som jag framhöll, att skada riksdagens anseende och av stora delar inom allmänheten att betraktas som ett uttryck för maktmissbruk. Jag vill därefter ta upp herr Sundmans argumentering. Han citerade några stycken ur vår motion, men jag hade varit tacksam om han hade citerat korrekt allt vad vi skrivit. När det gäller vad som hände förra året skriver vi alltså att vpk ”länge ensamt i riksdagen slagits för att SR skall få möjligheter att hålla samma programstandard som under 1972”. Vi anser att det var ett historiskt korrekt omdöme. Sedan behandlar vi vad som hände förra året, när de borgerliga partierna ”slog följe med vpk och beviljade ett kulturpolitiskt motiverat extra anslag”. Nu säger herr Sundman, när han går vidare i texten, att detta naturligtvis är inräknat i det anslag som Sveriges Radio får för nästa år och att det därför inte är korrekt att som vi har gjort säga: ”De borgerliga vill alltså ta tillbaka det som de i fjol var med om att ge ut.” Jag tror herr Sundman har litet grand missförstått innebörden i den senare satsen. Det är ju så att kostnaderna har stigit — jag kanske senare kan återkomma till hur mycket man kan beräkna kostnadsstegringen till för nästkommande år, men det är obestridligt att det föreligger en kostnadsstegring. Om man vill behålla samma kvalitet på programverksamheten räcker det då inte att ha kvar de 35 miljonerna som man fick ett år i extra anslag, utan det är självklart att det krävs ökade anslag hela tiden, eftersom kostnadsutvecklingen är snabb. Innebörden i den borgerliga regeringens förslag i den sats som herr Sundman läste upp var att produkten av regeringens prutning på Sveriges Radios anslagskrav är att man vill ta tillbaka den bibehållna eller, om jag tolkar det optimistiskt, förbättrade programverksamhet som man i fjol var med om att finansiera. Det är alltså det — själva kvaliteten i programutbudet — vi syftar på. Sveriges Radios ledning har framhållit att minskningen av SR:s anslagskrav innebär en försämring av programverksamheten, och det är det som vi anser vara oberättigat. Sedan kan man naturligtvis diskutera om kostnadsökningen bör beräknas till 8 96, 12 96, 15 96 eller till någon annan siffra. Jag har inte funnit att vare sig kulturutskottet eller herr Sundman har anfört något som helst vägande skäl för att kostnadsökningen skulle kunna begränsas till 8 96. Om det finns några sådana skäl ber jag herr Sundman att framföra dem här, så att jag kan försöka att sakligt ta ställning till hans argument på den punkten, men jag har hittills inte hört någon anföra några bärande skäl för att kostnadsökningen skulle kunna begränsas till den procentsatsen. Vi har velat medverka till att kvaliteten hålls uppe i Sveriges Radios program. Vi tror det är ett krav som stöds av stora delar av dem som lyssnar på radion och ser på TV, men då är det också nödvändigt att Sveriges Radio får dessa ökade anslag. Jag medger gärna att det finns ett inslag av utpressning i det andra yrkandet, där vi säger att får man inte den här kvaliteten, då tycker vi heller inte det är befogat att gå med på en höjning av mottagaravgifterna. Det är ett fullt logiskt krav, och jag förstår därför inte herr Sundmans invändning på den punkten. Vidare vill jag gärna säga att jag tycker att man på allvar måste börja diskutera frågan om en annan finansiering av Sveriges Radios verksamhet. Den borde, som jag förut sade, betraktas som en allmän kulturell nyttighet, fri och tillgänglig för alla. Jag hoppas verkligen att radioutredningen på något sätt behandlar denna fråga och lägger fram ett förslag som är progressivt och riktigt och som vi här i riksdagen kan ta ställning till.
Herr talman! Det var mycket på en gång! Jag är fallen för att vara kortfattad, men även om jag föredrar lakonismer vill jag inledningsvis gärna ge herr Hermansson rätt i att när man tänker efter är nog skrivningen i kulturutskottets betänkande väldigt kort. Det är alldeles riktigt, och jag skall tänka på det i framtiden; jag är inte oförbätterlig. Herr Hermansson sade bl.a. att centern förra året slog följe med vpk när det gällde att få fram kvalitetsmiljonerna. Jag kan vända på steken och säga att jag till min glädje noterar att vpk slog följe med centern den gången. De där 35 miljonerna spökar fortfarande, men de finns kvar i medelsanvisningen. Frågan är bara om summan skall höjas med ungefär 15 96 eller med ca 8,3 96. Sveriges Radio vill höja med 15 96, och regeringen och utskottet tror att 8,3 26 kommer att räcka. Om den framtida finansieringen skall ske via avgifter eller över statsbudgeten är en mycket stor fråga, och den får vi som sagt anledning att diskutera längre fram i år. Sedan menar herr Hermansson att drygt 8 96 inte räcker när det gäller kostnadsökningarna, utan de kommer att bli högre. Han uppmanar mig att på något vis styrka att kostnadsökningarna kommer att stanna vid drygt 8 96. Jag är inte kapabel att göra det; det är en allmän bedömning som ligger bakom siffran. Jag kan alltså inte styrka den uppgiften, lika litet som herr Hermansson kan styrka att kostnadsökningen kommer att bli 15 96. Innan jag slutar vill jag ändå påpeka att såväl regeringen som utskottet förutsätter att verksamheten vid Sveriges Radio skall ha oförändrad omfattning och ligga på oförändrad ambitionsnivå. Det är en huvudlinje. Detta, menar vi, bör klaras med den kostnadsstegring som departement och utskott har beräknat. Herr talman!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
Herr talman! Herr Sundman medger nu att han naturligtvis lika litet som utskottet eller regeringen på något sätt kan styrka att kostnadsökningen för Sveriges Radios allmänna programverksamhet kommer att begränsas till 8 96 under nästkommande budgetår, om man strävar till en bibehållen programstandard. Men jag, säger han, kan heller inte bevisa att den kommer att uppgå till 15 96. Nej, men Sveriges Radios ledning har ingivit sina petita, och jag förutsätter att man inte tar sina beräkningar fritt ur luften eller hugger till med en hög siffra bara för att få så mycket pengar som möjligt. Jag utgår ifrån att det finns verklighet bakom Sveriges Radios bedömning. Man har gjort en noggrann undersökning av behovet på olika avdelningar inom radion, och sedan har man utformat sina krav med utgångspunkt däri. Jag menar alltså att vi står på säkrare mark om vi håller oss till den bedömningen, som i alla fall har ett visst underlag, än om vi nöjer oss med de fria bedömningar som både herr Sundman och jag i det här avseendet måste gripa till, när vi skall bedöma den troliga kostnadsutvecklingen under nästa budgetår. Sedan erkände herr Sundman att texten i kulturutskottets betänkande nog var litet lakonisk. Ja, det är väl det minsta man kan säga. Jag uppskattar herr Sundmans litterära stil, som han utvecklar i sina romaner. Den är också lakonisk, den är ordknapp, och däri ligger dess styrka. Men jag skulle föredra att utskotten inte använder herr Sundmans speciella språk när de skall behandla väckta riksdagsmotioner, utan mera utförligt redovisar motiven för sitt avstyrkande eller tillstyrkande. Den litterära stilen, herr Sundman, kan sparas till den litterära verksamheten.

Herr talman! För sjunde året i rad behandlar i dag kammaren affärstidsfrågan. År 1971 upphörde på prov den då gällande lagen om affärernas öppethållande. Den lagen hade en utformning där kommunernas godtycklighet i stor utsträckning bestämde öppethållandet, och allt talade för att denna lag var sämre än ingen lag alls. Vi som den gången var med om att på prov avskaffa lagen måste nu tyvärr konstatera att vi var för optimistiska. Utvecklingen har gått i en riktning som gör att införandet av en ny och i förhållande till den gamla lagen skärpt reglering av affärernas öppettider måste aktualiseras. År 1974 beslöt riksdagen på förslag av näringsutskottet med anledning av ett flertal motioner att begära en utredning av frågan, och både år 1975 och 1976 beslöt riksdagen invänta resultatet av denna utredning. Som medlem och aktiv i Handelsanställdas förbund har jag velat ha en så väl genomtänkt lagstiftning som möjligt på området och därför har jag vid samtliga tillfällen röstat på samma sätt som kammarens majoritet. Den undersökning som Handelsanställdas förbund gjorde i oktober 1976 visar att den negativa trenden fortsätter. Det kontinuerliga söndagsöppethållandet ökar fortfarande i omfattning. Det har varit en uppåtgående trend hela tiden efter det att affärstidslagen upphörde vid årsskiftet 1971-1972. Vid varuhusen har öppethållandet under söndagarna stabiliserats på en mycket hög nivå. Av samtliga varuhus har uppemot 22 96 haft öppet alla söndagar. Detta måste betraktas som en anmärkningsvärt hög andel med tanke på att varuhusen väger tungt både omsättningsmässigt och personellt. Det kontinuerliga söndagsöppethållandet i den privata livsmedelshandeln har ökat i omfattning från mättillfälle till mättillfälle. Under det senaste året — från oktober 1975 till oktober 1976 — har det enligt förbundets mening varit en anmärkningsvärt stor ökning med inte mindre än nära hundra enheter. Denna ökning inom den privata livsmedelshandeln kan få konsekvenser. Risk föreligger för att andra företag och branscher följer med i denna utveckling. Det är mot bakgrund av denna utveckling som jag och några andra socialdemokrater har väckt motionen 395. Bland motionärerna finns både medlemmar i Handelsanställdas förbund och andra partivänner. Meningen med motionen är att vi vill påskynda ett ställningstagande i frågan, och den har tillkommit på grund av den starka opinionen bland de affärsanställda — en opinion som är stark också på många andra håll. En alldeles färsk undersökning visar f. ö. att inte mindre än 70 96 av Köpmannaförbundets medlemmar vill ha en ny lag. Affärstidskommittén avsåg att lägga fram sitt förslag under år 1976. Detta förutsatte också näringsutskottet i sitt betänkande förra året. Det har därför skapat oro när handelsministern har omöjliggjort detta genom att under december månad i fjol begära och få regeringens tillstånd att utöka kommittén med två ledamöter. Dessa har också sedan tillsatts. I näringsutskottets betänkande nr 17, som vi nu behandlar, erinrar utskottet om handelsministerns interpellationssvar till herr Gustavsson i Ängelholm den 16 december i fjol, där han utlovade att han skulle verka för en skyndsam behandling av affärstidsfrågan. Jag tycker det är anmärkningsvärt att han i detta svar inte talade om att han ungefär samtidigt vidtagit en åtgärd som innebar den direkta motsatsen — en åtgärd som man kan misstänka var orsakad av en vilja att ändra majoritetsförhållandet i kommittén. Nu förutsätter utskottet att handelsministern kommer att hålla sitt löfte, och jag tolkar detta som att man också har samma uppfattning som tidigare — att frågan bör återkomma snarast till riksdagen. Jag hade hoppats att utskottet åtminstone skulle ha samma starka skrivning som år 1975, då utskottet framhöll att flera skäl kunde anses tala för en ny reglering i någon form av butikernas öppethållande. Jag förutsätter emellertid att utskottet inte har ändrat mening och hoppas att utskottets talesman bekräftar detta. Utskottet är i år enhälligt. Herr Börjesson i Glömminge, som tidigare varit en av reservanterna i utskottet och som då uttalade sig för lagstiftning, har i år nöjt sig med ett särskilt yttrande. Herr Börjesson, som är ledamot av affärstidskommittén, har i detta särskilda yttrande till näringsutskottets betänkande förutsatt att propositionen kommer att avlämnas med det skyndsammaste. Jag hoppas detsamma och har därför i dag inget yrkande. Näringsutskottet har behandlat årets motioner mycket snabbt. Låt mig, herr talman, till sist uttala den förhoppningen att handelsministern kommer att handla lika snabbt när han får utredningsförslag och remissyttrande, så att riksdagen redan i höst får möjlighet att ta ställning till frågan om en ny affärstidslag.

Herr talman! Det finns kanske ingen anledning att dra upp en lång debatt igen i den här frågan, men jag vill ändå anföra några synpunkter. Ingenting har framkommit sedan 1972, då affärstidslagen slopades, som ändrar vpk:s uppfattning när det gäller butikernas öppethållande. Tvärtom har mycket hänt som styrker uppfattningen att det inte är konsumentbehovet som är pådrivande när det gäller söndagsöppethållandet. Om vi ser tillbaka till 40-timmarsveckans införande, så finner vi att banker, försäkringsbolag och kommunala och statliga myndigheter var snabba att göra lördagen till fridag, och det var väl bra. Men sedan dess har öppettiderna för denna serviceverksamhet bara krympt, trots att besöksfrekvensen på dessa institutioner ökat kraftigt. Många som står på en arbetsplats måste i dag ta ledigt från sitt jobb om de skall uträtta ett myndighetsärende. Men där ställs inga krav på ökat öppethållande. Det beror väl på att det inom de serviceinrättningarna inte finns någon anledning till konkurrens. De ger heller ingen utdelning av vinst och profit. Möjligen gäller detta inte bankaffärer, men de stora kunderna i bankerna har inget behov av ökat öppethållande — de klarar sina affärer utan att få avdrag för ledighet från jobbet. När det gäller butiker och varuhus, särskilt inom livsmedelsbranschen, är man av något skäl beredd att konstruera fram ett konsumentbehov, likaså ett arbetsmarknadsbehov för arbete på söndagar. Här har arbetstidsförkortningen fått motsatt effekt. Ca 20 96 av hela arbetskraften har inte ens full arbetstid i dag. De borde därför kunna köpa sina livsmedel även om butikerna är stängda på söndagarna. Nu har vi fått en ny handelsminister, herr Staffan Burenstam Linder, och hans insats på det här området hittills har varit att han utökat den affärstidskommitté som skulle ha varit färdig med sitt arbete redan 1976. Den hade som uppdrag att granska och analysera affärstidsnämndens utredningsmaterial och även framlägga förslag till åtgärder. Handelsministern har framfört två skäl för utökningen av kommittén. För det första saknades det en moderat i utredningen — de andra två regeringspartierna var representerade liksom socialdemokraterna. För det andra var konsumentintresset enligt hans uppfattning inte företrätt. Därför ansåg han det lämpligt att utöka kommittén med en moderat och en representant från konsumentverket. Han har alltså underkänt den hittillsvarande kommittésammansättningen. Jag skulle vilja fråga handelsministern: Hur mycket mera konsument är representanten från konsumentverket än exempelvis förbundsordföranden för de handelsanställda, Karl-Åke Granlund, som suttit med i affärstidskommittén? De handelsanställda är väl i allra högsta grad konsumenter, men deras inställning till frågan om söndagsöppet är handelsministern tydligen inte intresserad av. Jag tror att syftet med utökningen av affärstidskommittén snarare är det som framförts av tidningen Fri Köpenskap, nämligen att skapa en utredningsmajoritet mot lagstiftning. Kan man genom hänvisning till pågående utredningar skjuta upp ett beslut tillräckligt länge, finns det stora förutsättningar för att skapa det konsumentbehov av fritt öppethållande som vissa politiker tydligen är ute efter. Vid motionsbehandlingen 1975 var näringsutskottet som herr Jönsson i Arlöv nämnde enigt i sitt uttalande att flera skäl kunde anses tala för en reglering i någon form av butikernas öppethållande. Utskottet förutsatte vidare att den då aviserade utredningen skulle komma att noga pröva detta alternativ och därvid bl.a. överväga de fackliga organisationernas inflytande på området. År 1976 avstyrkte utskottet vpk:s motion om förbud mot öppethållande på sönoch helgdagar med hänvisning till att 1975 års affärstidskommitté avsåg att lägga fram förslag under år 1976. I dag grundar sig avslagsyrkandet på att den utökade affärstidskommittén beräknas avlämna sitt betänkande under första halvåret 1977. Då beräknas tydligen de nya representanterna i kommittén ha hunnit påverka utredningen till en annan inriktning. Det är min anmärkning. Handelsministern förklarar att han avser att verka för en skyndsam behandling av affärstidsfrågan. Det är ju det minsta man kan begära i det här fallet. I motsats till 1975, då utskottet klart tog ställning, säger man ingenting i det betänkande som vi nu behandlar. Har alla ledamöter i utskottet bytt uppfattning i samband med regeringsbytet? Vänsterpartiet kommunisterna kan inte acceptera att beslutet om butikernas öppethållande ytterligare skjuts på framtiden. Utredningar som utreder utredningar behövs inte. Underlaget för ett beslut finns redan nu. Och en sak vill vi gärna slå fast: köpkraften för de lågavlönade förbättras inte genom ett ökat öppethållande. LO:s landssekretariat, Handelsanställdas förbundskongress, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och centern har på kongresser fattat beslut om krav på en ny affärstidslag. Det är väl ändå en stor andel av konsumenterna som står bakom de besluten? Dessutom önskar, som tidigare har framhållits här, en övervägande del — totalt 70 96 —- av medlemmarna i Köpmannaförbundet en ny affärstidslag. Med detta som underlag kan man inte komma ifrån att trots sin underlägsenhet är det i det här fallet liksom i samhället i övrigt de kommersiella intressena som först tillfredsställs. Vpk kan inte godkänna en sådan styrning utan vidhåller yrkandet i motionen att riksdagen nu uttalar sig för ett förbud mot öppethållande på sönoch helgdagar för butiker och varuhus och att regeringen utarbetar ett lagförslag härom. Inte heller vi har tänkt oss att det kan komma tidigare än 1977, eftersom vi nu är där, så i det fallet är vi överens med de socialdemokratiska motionärerna. Däremot har vi ett konkret yrkande om förbud. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1976/77:295.

Herr talman! När riksdagen år 1971 beslutade att den då gällande affärstidslagen skulle slopas fr.o.m. den 1 januari 1972 fanns det en ganska stor opposition mot beslutet. Den främsta anledningen till att lagen slopades var förmodligen att myndigheterna hade varit alltför frikostiga med att bevilja dispenser för ett längre öppethållande och att lagen därför hade urholkats. Det framhölls emellertid att slopandet av affärstidslagen var på prov. Det var vid det tillfället utskottets och riksdagsmajoritetens förhoppning att öppethållandet speciellt på söndagar och helgdagar skulle komma att bli ganska begränsat. Det visade sig dock ganska snart att den oro som många kände inför slopandet av lagen var berättigad. Det ohämmade öppethållande som blev följden på många orter sedan lagen borttagits har många reagerat mot under årens lopp, främst då de handelsanställda och deras organisation men även stora konsumentgrupper. För något år sedan deklarerade bl.a. LO den uppfattningen att något större konsumentbehov av söndagsöppet inte föreligger, och det bevisas också därav att det är förhållandevis små inköp som görs på söndagarna. Vid en vid samma tidpunkt företagen undersökning framkom att ca 85 926 av dem som handlade på söndagarna sade sig lika gärna kunna handla på vardagarna. Det torde vara ganska onödigt att upprepa alla de argument som framförs i motionerna för lagens återinförande, det kan räcka med att åberopa dem. Att lagen måste återinföras är allt fler ense om samt att en kommande lag måste skärpas i förhållande till den gamla och inte medge så generösa dispensmöjligheter som tidigare. Samtidigt som lagen slopades inrättades affärstidsnämnden, som fortlöpande skulle följa utvecklingen. Frågan återkom ganska snart motionsvägen till riksdagen, och själv har jag flera gånger bidragit härtill. en utredning skulle tillsättas med sikte på att en ny affärstidslag skulle införas, och såväl utskottet som riksdagen ställde sig positiva därtill. I juni 1975 tillsattes den s.k. affärstidskommittén, som fick i uppdrag att skyndsamt utreda affärstidsfrågorna och anvisa de åtgärder som kunde erfordras. Avsikten var att utredningen skulle kunna framlägga sitt betänkande före 1976 års utgång, men den nya handelsministern tillkännagav i december 1976 att affärstidskommittén skulle utökas med ytterligare två ledamöter. Det har vållat oro hos alla dem som önskar affärstidslagens återinförande, men givetvis främst hos de handelsanställda. I sitt svar på en fråga av mig i december 1976 meddelade handelsministern att han beräknade att affärstidskommittén skulle avlämna sitt betänkande under första halvåret 1977, varefter remissbehandling skall ske. Handelsministern uttalade också att han för sin del skulle verka för en skyndsam behandling av frågan. Med hänsyn till handelsministerns uttalande har inte utskottet nu funnit anledning att föreslå någon åtgärd med anledning av motionen 1976/77:395, vars tillkomst jag medverkat till. Jag kommer därför inte heller att ställa något yrkande, men jag förväntar och hoppas att utredningen snarast kommer att avge sitt betänkande och att frågan efter vederbörlig remissbehandling kan föreligga för riksdagens behandling och avgörande under innevarande år.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

När det gäller förlängt öppethållande på vardagar har de handelsanställda sagt att de är beredda att ställa upp någon kväll i veckan med ökat öppethållande. Man måste ge vissa människor en möjlighet att handla på kvällstid, inte minst de affärsanställda själva som borde ha svårare än alla andra att handla på de ordinarie öppettiderna. Medbestämmandelagen tror jag inte löser de handelsanställdas problem. Det sker ju inga förändringar för dem som nu har söndagsäppet. Då medges inga förhandlingar. Förhandlingar enligt medbestämmandelagen förutsätter vidare att det finns avtal, men en undersökning som gjordes för några år sedan visade att det bara i Stockholm fanns 400 företag inom handeln som inte hade något kollektivavtal och där ingen av de anställda var fackansluten. Där torde man inte klara någonting med hjälp av medbestämmandelagen, så den tror jag inte att man kan Nr 72 förlita sig på. Onsdagen den Det är angeläget att man snabbt uppnår en förbättrad kontroll av entreprenörers och andra uppdragstagares redovisning av skatter och ar 81

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat arbetsmarknadsministern dels om han är villig att vidta sådana åtgärder att SJ:s motorvagnsbeställningar kan ske hos svensk verkstadsindustri, dels om regeringen är beredd att - om så skulle erfordras — göra den vidare bedömning angående statlig upphandling som innebär att sysselsättningsskäl går före kravet på affärsmässighet. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. SJ har som bekant förberett en anskaffning av nya dieseldrivna mo 83 torvagnar. Flera olika alternativ har studerats, och två utländska motorvagnstyper har provkörts i Sverige i olika omgångar. Skälet till att man vänt sig till utlandet är bl.a. att det inte finns någon modern svensk motorvagnsprototyp utvecklad i dag och att det skulle ta alltför lång tid att ta fram en sådan. Att man väljer en utländsk vagnstyp behöver dock inte innebära att svensk tillverkning därmed är utesluten. Självfallet har svenska företag kunnat lämna offerter, grundade på egna konstruktioner eller licenstillverkning. Ingenting hindrar heller svenska företag att träffa överenskommelser med utländska anbudsgivare om svensk deltillverkning. Enligt min mening är det av största vikt att man upprätthåller principen om affärsmässighet i den statliga upphandlingen så långt det är möjligt. Ibland kan det vara motiverat att stimulera sysselsättningen i landet med statliga beställningar. Man bör då sträva efter att i möjligaste mån förena kraven på sysselsättningsstimulans med kravet på affärsmässighet. Regeringen har nyligen beslutat om tidigareläggning av vissa statliga industribeställningar i syfte att stimulera sysselsättningen inom svensk industri. En stor del av beställningarna - motsvarande över 80 milj.kr. - kommer att gälla SJ och bl.a. avse beställning av nya personvagnar. SJ arbetar f.n. med en ny personvagnskonstruktion. Enligt min mening leder en kombination av affärsmässiga och sysselsättningsmässiga bedömningar till att den aktuella upphandlingen av motorvagnar bör fullföljas av SJ samtidigt som man gör en rejäl satsning på tillverkning av nykonstruerade personvagnar hos svensk industri. Det senare innebär att en första beställning av nya personvagnar prövas inom ramen för det nyligen beslutade sysselsättningspaketet samtidigt som man planerar en större samlad upphandling av de nya vagnarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Jag hade vänt mig till arbetsmarknadsministern, men i svaret står det kort och gott att den har överlämnats till herr kommunikationsministern för besvarande. Jag vill starkt poängtera att det är av sysselsättningsskäl som frågan tagits upp och inte på något sätt av kommunikationsskäl. Angelägenheten av att slå vakt om sysselsättningen har varit det främsta skälet för att jag till regeringens ansvarige på arbetsmarknadsområdet har ställt denna fråga. I svaret nämns en del insatser som regeringen avser att vidta för verkstadsindustrin. Vad resultatet blir av det får väl framtiden utvisa. Jag har i min fråga exemplifierat med ett område, där riksdagen har givit regeringen befogenheter att på ett smidigt sätt gå in och trygga sysselsättningen. Riksdagen framhöll 1974 när anslaget till SJ höjdes med 30 milj.kr. dels att dessa medel borde användas för motorvagnar, dels de sysselsättningsskapande effekter som detta skulle få i landet. Nu finns det långt framskridna planer på att SJ skall köpa vagnar utomlands. Var får vi då sysselsättningseffekten? Material som behöver och kan tillverkas i Sverige beställs nu utomlands. Regeringen går över ån efter vatten. När det gäller motorvagnsbeställningen finns det möjligheter för regeringen att ta sådana initiativ att beställningen sker i Sverige. Om en strikt affärsmässig bedömning görs av den beställande myndigheten vid en upphandling, kan regeringen ta initiativ som innebär att sysselsättningseffekten i stället styr upphandlingen. Jag ville veta om arbetsmarknadsskälen väger så tungt för regeringen att man är beredd att göra detta. Enligt vad jag erfarit är inte de ekonomiska konsekvenserna av att handlägga SJ:s motorvagnsbeställningar på detta sätt avskräckande. Tvärtom ger ett byggande i Sverige jobb för ett antal år framöver och — vilket är viktigt — möjligheter att upprätthålla en kompetens på detta område som nu finns men som det är risk att vi kan mista om kvalificerade produkter skall köpas utomlands. Regeringen säger i sitt svar att svenska företag kunnat lämna offerter. Företagen själva bedömer inte saken så, men de menar sig ändå ha en chans om regeringen eller myndigheten så vill. För att ett licenseller underleverantörsförfarande för ett svenskt byggande skall bli en realitet krävs en mera positiv attityd. Det är den jag här har efterlyst. Är inte sysselsättningsskälen i sydöstra Sverige och delvis i Norrlands inland tillräckliga för att regeringen skulle agera i detta fall?
Herr talman! Jag nämnde i mitt svar på herr Rosqvists fråga att förutom affärsmässigheten har även tidsfaktorn spelat en roll i fråga om bedömningen av den här beställningen. I det läge som denna affär i dag befinner sig i finns det ingen möjlighet att utan en avsevärd försening av motorvagnsleveranserna placera ordern hos svensk industri. Jag nämnde också i mitt frågesvar att SJ under våren kommer att beställa industriprodukter för mer än 80 milj.kr. utöver det som ligger inom de normala investeringsanslagen, beroende på det s.k. sysselsättningspaket som regeringen fattat beslut om. Inom dessa 80 miljoner ryms inte bara personvagnar utan en rad produkter som kommer att beröra industrier i många delar av vårt land. Beställningarna skall naturligtvis prövas noga med avseende på vilken sysselsättningseffekt de ger för pengarna. Det finns flera skäl till att man inom den ramen för innevarande år valt att satsa på personvagnar i stället för motorvagnar på det järnvägstekniska produktionsområde som det här är fråga om. Ett skäl är att den planerade personvagnsbeställningen ger större sysselsättningseffekt snabbare inom landet än en svensk deltillverkning av motorvagnar.
Herr talman! Kommunikationsminister Turesson säger att beställning av motorvagnar i Sverige skulle innebära en avsevärd försening. Jag har fått andra uppgifter av det statliga företag som är intresserat av detta arbete. Om tanken på en upphandling av licenser utomlands skulle bemötas positivt från regeringens och den verkställande myndighetens sida, skulle det kunna innebära att arbetet ganska snart kunde komma i gång. Och det är just i slutet av 1977 och början på 1978 som man vill ha de här arbetena. Jag efterlyste också kunnandet på detta område. Vart tar det vägen om vi fortsätter med att låta bygga motorvagnar utomlands? En beställning på 80 milj.kr. som helt plötsligt tillförs industrin ger ryckighet i sysselsättningen. Den nu ifrågavarande beställningen som belöper sig på ett avsevärt högre belopp skulle ge jobb åt 100 man under fyra å fem år. Det är mot den bakgrunden som jag finner det märkligt att man inte vill göra verkligt kraftfulla insatser för att försöka få ifrågavarande tillverkning till Sverige. Intresset finns inom svensk verkstadsindustri. Uppe i Norrlands inland, i Mellansel, finns det möjligheter att tillverka material, och det skulle skapa sysselsättningstillfällen. Detsamma gäller sydöstra Sverige, där vi har ett besvärligt sysselsättningsläge, framför allt i Kalmar där genom olika åtgärder en hel del sysselsättningstillfällen försvinner och där regeringen å andra sidan har förbundit sig att se till att det skapas ny sysselsättning. Kommunikationsministerns svar gör mig, milt sagt, en aning besviken.
Herr talman! Jag vill erinra herr Rosqvist om att just på personvagnstillverkningssidan har vi ett gediget svenskt kunnande. Det är det som gör att en beställning av personvagnar kan få omedelbara sysselsättningseffekter inom landet. Det skulle icke bli fallet med en motorvagnsbeställning, om vi fattar ett sådant beslut nu. Herr Rosqvist skall också ha klart för sig att den beställning av personvagnar som planeras kommer att representera ett lika stort belopp totalt sett som motorvagnsbeställningen, och den kommer att ge sysselsättning av ungefär samma omfattning — säkerligen tre å fyra år — för en verkstad av den kapacitet som herr Rosqvist nämner.
Herr talman! Vi har kunnande på personvagnssidan, säger kommunikationsministern. Men i de svenska verkstäderna finns det också kunnande i fråga om att göra motorvagnar. Det skiljer sig inte i någon högre grad. Att tillverka motorvagnar kräver litet speciellt kunnande, och sådant finns också. Riksdagen uttalade 1974 i sin motivering för att då höja anslaget med 30 milj.kr. att det bl.a. skulle främja sysselsättningen inom landet. När nu regeringen vidtar speciella åtgärder och beställer personvagnar, är det naturligtvis glädjande i och för sig, men varför anslår den medel för att göra stödbeställningar inom landet, samtidigt som man gör en ännu större upphandling utomlands — som det här är fråga om?
Herr talman! Det förvånar mig att herr Rosqvist inte hörde vad jag — Torsdagen den sade alldeles nyss, nämligen dels att den beställning av personvagnar = 17 februari 1977 som planeras till sin volym är lika stor som motorvagnsbeställningen, dels att vi inte har någon konstruktion för motorvagnar klar för till Om anpassning av verkning i dag. Därför skulle det dröja länge innan en sådan tillverkning, de kollektiva beställd i Sverige, ger någon sysselsättningseffekt. trafikmedlen till de Jag vet väl att riksdagen 1974 fattade det beslut som herr Rosqvist rörelsehindrades åberopar. Jag kan bara beklaga att min företrädare i ämbetet inte har Möjligheter vidtagit de åtgärder som skulle ha gjort det möjligt att i dag ha en konstruktion klar.
Herr talman! Svenska tillverkare har inte blivit tillfrågade. Om den utländska konstruktionen är färdig, finns ju ändå möjlighet att förhandla om inköp av licenser och möjligheter att förhandla om underleverantörskap. Men så som frågan nu tycks ligga till, finns det inte intresse hos vare sig kommunikationsdepartementet eller SJ att uppta sådana förhandlingar. Det hade alltså gjort det möjligt att ordna sysselsättning på de verkstäder som finns i vårt land och samtidigt lösa problemet med att ersätta alla de motorvagnar som behövs här i landet. Det är alldeles riktigt att den gamla motorvagnsmaterielen är utsliten och att snabba åtgärder behövs, men de möjligheterna finns ju även om vi försöker tillfredsställa behovet genom att anlita svenska leverantörer.
Herr talman! Låt mig ännu en gång säga att jag är förvånad över herr Rosqvists agerande. Jag tycker att herr Rosqvist skulle vara nöjd med . att regeringen har gjort det möjligt för SJ att planera denna stora personvagnstillverkning hos svensk industri.

214, och anförde: Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag har för avsikt att förelägga innevarande års riksmöte en proposition på grundval av HAKO-utredningens förslag. Avsikten är att HAKO-utredningen skall tas upp i den trafikpolitiska proposition som regeringen avser att lägga fram till riksdagen under hösten 1977.

Herr talman! Vi avser så bestämt att avlämna den trafikpolitiska propositionen till hösten att jag inte tror att herr Börjesson behöver hysa några farhågor för att detta inte skall lyckas oss. Men om den olyckan ändå skulle inträffa att den — av skäl som vi inte råder över — skulle bli försenad, kan jag mycket väl tänka mig att avge en särproposition i frågan.

Herr talman! Herr Persson i Karlstad har frågat mig om jag avser att snabbt vidta åtgärder för att ändra nuvarande bestämmelser för tjänst jag avser att vidta i anledning av den onormala situation som råder in Torsdagen den nevarande ”snövinter” för att underlätta för tågpersonal att avliva på 17 februari 1977 körda och lemlästade djur utefter landets järnvägsnät. Snörika vintrar söker sig vilt ut på upplogade banvallar och vägar där . Om avlivning av de lättare kan ta sig fram. Då större djur påkörts av tåg är rutinen inom djur som påkörts av SJ att det inträffade snarast anmäls till trafikledning eller tågklarerare. — tåg Vanligen avlivar polisen sedan skadade djur. I vissa fall har SJ lokalt träffat avtal med jaktvårdsföreningar och enskilda att vara behjälpliga då viltolyckor inträffar. Det förekommer också att jaktkunnig banpersonal utrustad med skjutvapen medverkar. Föraren är inte tvingad att ingripa. Möjligheten att utrusta tågpersonal med skjutvapen har övervägts av SJ. Därvid har man beaktat risken för personskador och risken att djurs lidande förlängs om ett vapen inte hanteras på sakkunnigt sätt samt svårigheten att förvara skjutvapen i loken och motorvagnarna under betryggande former. Det har dessutom funnits ett visst motstånd hos tågpersonalen mot att använda skjutvapen. Slaktpistoler har prövats men visat sig svårhanterliga. SJ studerar fortlöpande olika lösningar på problemen med djur som uppehåller sig på järnvägsspåren. Jag anser att det ankommer på SJ att bedöma dessa problem i samråd med berörd personal.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag vid en tågresa mellan Stockholm och Karlstad upplevde en närmast bestialisk slakt av inte mindre än tre älgar vid två kollisionstillfällen. Ombord på samma tåg var mina kolleger tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson och Sune Johansson i Arvika, vilka båda senare motionerat i ärendet. Svaret som delgetts mig är jag långt ifrån nöjd med. Jag tror inte, i motsats till kommunikationsministern, att detta är enbart en fråga mellan SJ och berörd personal. Dessutom är det många resenärer som drabbas av kollisioner mellan tåg och älgar och rådjur. Personalen hade vid det kollisionstillfälle jag bevittnade endast en vanlig liten handyxa för att avliva en älgtjur på 500-600 kg. Var och en kan förstå att detta handverktyg inte är tillräckligt och ändamålsenligt. Enligt vad jag har erfarit har personalen i norr alltid en s.k. pikyxa till hands för att avliva djuren. Avdelningen i Kiruna har i förra veckan enats och begärt att i likhet med sina kolleger på andra sidan gränsen — alltså på norskt territorium — få ha jaktvapen i hytten. Jag är medveten om att skjutvapen kanske inte alltid är det ändamålsenliga, och kanske inte heller alla tycker att det är enda receptet. Men det finns andra hjälpmedel som bör kunna ifrågakomma. Jag vill frågå om kommunikationsministern är beredd att i egenskap av departementschef vidta extraordinära åtgärder, inte minst med anledning av 89 den onormala snövinter vi nu upplever, framför allt i Sydoch Mellansverige. Exempelvis kan man ploga upp vissa ytor intill järnvägslinjerna, i närheten av kända viltstråk, och därmed avleda djuren från järnvägsspåren. En annan åtgärd som jag anser nödvändig — och där vet jag att jag har personalen bakom mig — är att vi mycket snabbare bygger ut tågradion, så att lokföraren lätt kan nå annan personal och buda polis eller andra som snabbt kan undsätta, avliva och i vissa fall spåra djuren. En snabbare utbyggnad av tågeller kommunikationsradion skulle i varje fall betydligt underlätta för berörd tågpersonal att klara sina arbetsuppgifter. En omfördelning eller prioritering inom SJ:s ramar till förmån för tågradion bör lämpligen ske. Alternativt bör SJ ges större resurser för att direkt styra medlen till en snabbare utbyggnad av tågradion. Herr talman! Svaret var kortfattat, och vad jag vänder mig emot är att det i princip utmynnar i att detta enbart är en fråga mellan SJ och berörd personal. Det är ju ändå fråga om att skapa resurser. På en punkt kan vi väl åtminstone vara ense, och det är att nuvarande avlivningsmetoder är långt ifrån tidsenliga och ändamålsenliga. Personalen saknar dessutom utbildning för att lösa de här problemen.
Herr talman! Jag delar herr Perssons i Karlstad åsikt att nuvarande möjligheter för tågpersonalen att avliva skadade djur är otillfredsställande. Men då jag vet att man inom SJ har frågan under uppsikt och söker efter lämpliga metoder för att komma till rätta med dessa problem, har jag inte funnit anledning att ingripa med några pekpinnar. Men vi kommer naturligtvis inom departementet att noga följa utvecklingen, och liksom herr Persson hoppas jag att man skall finna lämpliga former för att i görligaste mån undvika sådana här otrevliga intermezzon.
Herr talman! I svaret säger kommunikationsministern att föraren inte är tvingad att ingripa — självfallet, men i praktiken fungerar det ju så, herr talman, att om en älgtjur på 500-600 kilo ligger under loket och sprattlar, så måste lokföraren och annan tågpersonal hjälpa till att så snabbt som möjligt avliva djuret. Herr talman! Jag fick inget svar på frågan om kommunikationsministern var beredd att på grund av den onormala snövintern i varje fall verka för extraordinära åtgärder inom de s.k. viltstråken. Det blir väl tillfälle att återkomma till denna fråga. Jag vet att det inom Statsanställdas förbund råder något delade meningar om huruvida det skall finnas skjutvapen för sådana här tillfällen. Men i norr verkar man vara mer villig att handskas med skjutvapen. Norrmännen har ju under mycket lång tid haft skjutvapen, och jag tycker att vi svenskar bör vara lika mycket lagda för att handskas med skjutvapen som norrmännen. Nåväl, herr talman! Jag tycker att kommunikationsministern bör ta en överläggning med SJ och försöka nå litet snabbare resultat på det här området.
Herr talman! SJ har naturligtvis inom ramen för sina befogenheter möjlighet att vidta åtgärder av det slag som herr Persson i Karlstad efterlyste. Jag vet också att man inom SJ är sysselsatt med att utforma ett system för tågradio. Men det projektet är av sådan storleksordning att det inte kan effektueras så att det kommer till nytta den här vintern.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse de två senaste beskeden, dels att SJ i dag inom ramen för sina befogenheter kan vidta de extraordinära åtgärder jag efterlyste — t.ex. att ploga upp vissa ytor intill viltstråk — dels att man överväger en betydligt snabbare utbyggnad av tågradion. Detta bör underlätta personalens ansträngda situation inte minst vid kollision mellan tåg och älg.

Herr talman! Herr Häll har frågat mig om jag avser att ta initiativ som syftar till att den av SJ aviserade försämringen av resemöjligheterna Boden-Gällivare-Narvik förhindras. SJ ser fortlöpande över sin verksamhet för att göra de anpassningar av servicenivån som betingas av förändringar i efterfrågan på företagets tjänster. I detta arbete ingår anpassning av tidtabeller, tågföring och tåguppehåll till ändringar i trafiksituationen. SJ har meddelat berörda kommuner att man ämnar lägga ner persontrafiken vid fem stationer på linjen Kiruna-Boden fr.o.m. den 1 juni i år. Gällivare och Bodens kommuner har påkallat regeringens prövning vad gäller tre av de berörda stationerna, nämligen Ripats, Näsberg och Ljuså. Detta sker enligt den särskilda handläggningsordning för prövning av sådana ärenden som gäller sedan 1968. Framställningarna remissbehandlas f. n. och kommer sedan att prövas av regeringen från trafikförsörjningssynpunkt. Härvid kommer de frågor som herr Häll tar upp om de föreslagna ändringarnas inverkan på servicen i berörda områden givetvis att beaktas.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, och jag får väl säga att det inger vissa förhoppningar för framtiden. Anledningen till frågan var att SJ aviserat en tidtabell för sträckan Boden-Narvik som skulle ha inneburit avsevärt försämrade resemöjligheter för många människor. En mängd brev till oss har vittnat om oro för det. Strax efter det att massmedia vänligt nog talat om att denna fråga var ställd till statsrådet skyndade sig SJ att meddela att det lämnade tidtabellsförslaget inte alls var det slutgiltiga, utan att man hade ett annat s.k. kompromissförslag. Vad är detta för metoder? Man presenterar först ett oantagbart förslag till tidtabell, och när det stöter på patrull i skilda former plockar man fram ett annat, mindre dåligt förslag. Det verkar enligt min uppfattning inte vara särskilt sunda och förtroendeingivande metoder, och det finns, som jag ser det, all anledning att reagera starkt emot att man på det sättet behandlar vitala medborgarintressen. Man måste hålla i minnet att järnvägen är det enda transportalternativet i större delen av detta område och att SJ därigenom är helt utan all form av konkurrens om resenärer och frakter. Inom parentes sagt är det därför angeläget att vägen Kiruna-Narvik och andra aktuella vägprojekt snarast kommer till utförande, projekt som ger alternativa resemöjligheter och som dessutom naturligtvis underlättar för SJ att relativt ostört planera sin verksamhet. Visst är vi medvetna om det besvärliga och orationella i att stanna ett flera hundra ton tungt godståg för att släppa av resenärer vid mellanstationer, men det är då ett rimligt krav att SJ löser detta transportproblem på annat sätt. Även det s.k. kompromissförslaget medför nackdelar — om än i mindre grad — det skall medges. Det är många bofasta efter linjen som får svårare att nå till affärer och annan service i tätorterna Gällivare och Kiruna. Det är hundratals jaktoch fiskeintresserade människor som nu får betydligt svårare att nå sina tidigare områden, där de investerat i stugor och andra anläggningar, jagat och fiskat i årtionden. Det gäller framför allt i området kring Harrå norr om Gällivare. Malmbanan — det är den det handlar om i detta sammanhang — är väl en av de fetare bitarna i SJ-nätet. Därför tycker jag, och det tycker man allmänt i både Gällivare och Kiruna kommuner, att det är en onödig utmaning att på detta sätt försämra en nödvändig service, som SJ i dag är ensam om att kunna erbjuda befolkningen i dessa områden. Jag har, herr talman, hört ett gammalt talesätt som säger att om man inte kan äta sig mätt, så går det inte bättre att försöka slicka sig mätt. Av någon anledning kom jag att tänka på det talesättet, när jag funderade över SJ:s handläggning av den här frågan. Jag vill, herr talman, uttala en förhoppning om att vi kan påräkna kommunikationsministerns stöd, om SJ på nytt skulle attackera de här servicefrågorna. Tack för svaret!
Herr talman! Jag känner inte till något sådant kompromisseller alternativförslag till denna tidtabellsförändring som herr Häll nu upplyste om, men jag kan försäkra herr Häll att när vi inom departementet och regeringen på grund av de besvär som ingivits av berörda kommuner kommer att pröva den här frågan skall vi ta all möjlig hänsyn till de servicefrågor som herr Häll berört.
Herr talman! Det kanske i och för sig inte är förvånande att kommunikationsministern inte känner till kompromissförslaget. Det har kommit Kiruna och Gällivare kommuner till handa i dag — jag har fått meddelande om det. Den andra delen av kommunikationsministerns inlägg låter betryggande. Jag tackar för det understrykandet av att kommunikationsministern förstått allvaret i-den här frågan.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat industriministern om han kommer att medverka till ett tidigareläggande av angelägna brobyggnadsprojekt, som leder till ökad sysselsättning inom främst ståloch varvsindustrin. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Anledningen till herr Hugossons fråga är en inventering av kommande större broprojekt som nyligen har utförts inom vägverket. Beträffande de flesta av de broar som det enligt verket kan bli aktuellt att utföra under perioden fram till år 1990 gäller, enligt verkets hittillsvarande planering, att de beräknas utföras i förspänd betong, då detta normalt är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Enligt verket skulle emellertid en tidigareläggning av brobyggena, kombinerad med ett utförande med överbyggnad av stål, vara värdefull för sysselsättningen inom ståloch varvsindustrin. Samtidigt tillgodoses angelägna vägbehov. De i inventeringen ingående broarna befinner sig i olika projekteringsstadier, vilket påverkar tidpunkten för ett möjligt sysselsättningstillskott till varvsindustrin. Flertalet projekt skulle dock kunna ge viktiga sysselsättningstillskott under perioden 1978-1980. Det är självklart angeläget att man inom. varvsindustrin åtminstone övergångsvis kan finna sysselsättningstillskott från andra marknader nu när fartygsbeställningarna minskar. Regeringen har också tidigare sagt att den är beredd att medverka i ett arbete med detta syfte. Med hänsyn till att regeringen helt nyligen fått vägverkets inventering är jag inte beredd att i dagens läge ta ställning till möjligheterna att förverkliga förslaget eller del av det. Jag vill endast säga att en prövning av förslaget pågår inom regeringen. Denna prövning är naturligtvis samordnad med prövningen av vilka andra statliga åtgärder som övervägs för att lindra den anpassning av den svenska varvskapaciteten som förestår.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på den fråga som jag ställde till industriministern. Bakgrunden till frågan är att vägverket den 14 januari i skrivelse till regeringen har föreslagit framflyttning av angelägna brobyggnadsprojekt, som finns i flerårsplanerna. I den skrivelsen pekade man på ett antal objekt med en sammanlagd kostnad av 547 milj.kr. som med mycket kort varsel skulle kunna sättas i gång. Med tanke på att det, inte minst i årets budgetproposition, har skett stora prutningar på väganslagen och att byggnadsanslagen är oförändrade var det också ett sätt att få ett extra tillskott till vägsidan, som är angeläget från trafikpolitisk synpunkt. Tanken var alltså att framflytta de här mycket angelägna brobyggnadsprojekten och utföra överbyggnaderna i stål. Att jag ställde frågan till industriministern sammanhänger med att ett genomförande av vägverkets förslag skulle innebära att vi skapade sysselsättning inom stålindustrin. Vi skulle vidare kunna skapa sysselsättning inom varven och ett mycket stort tillskott av arbetstillfällen inom anläggningsverksamheten. Jag kan nämna att de här projekten — det gäller sammanlagt åtta broar som kan startas med mycket kort varsel — medför behov av nästan 23 000 ton stål. Vidare skulle projekten sysselsätta 400 årsarbetare inom de svenska varven. På anläggningssidan kommer det att röra sig om nästan 1 350 årsarbetare och 440 årsarbetande i arbetsledande funktioner. Till detta kommer en hel del indirekta arbetstillfällen. Totalt rör det sig om ungefär 2 500 årsarbetare inom branscher som i dag har stora bekymmer, nämligen stålindustrin och varvsindustrin. Jag är därför minst sagt litet missräknad över att kommunikationsministern ännu inte är beredd att ta ställning i den här frågan. Ett par dagar efter det att jag hade ställt min fråga intervjuades kommunikationsministern i Göteborgs-Posten. Enligt den intervjun såg han mycket positivt på den här frågan, och jag konstaterade då med tillfredsställelse, herr talman, att jag fått svar i tidningen två dagar efter det att jag ställt frågan. Det var ett positivt svar, men när frågan skall besvaras officiellt i Sveriges riksdag är kommunikationsministern tyvärr inte beredd att ge ett positivt svar. Jag beklagar detta.
Herr talman! När jag fick det här förslaget från vägverkets generaldirektör tyckte jag genast att det var ett utmärkt förslag, som jag ville göra allt jag kunde för att helt eller delvis förverkliga. Jag överlämnade det för beredning mellan kommunikationsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och industridepartementet. Den beredningen har sedan dess pågått och är snart avslutad. Redan innan herr Hugosson ställde sin fråga gjorde jag ett uttalande till pressen, där jag klart och tydligt sade ifrån hur positivt jag såg på det här förslaget, som jag tycker är utmärkt konstruktivt och bra. Att jag inte kunnat svara mer konkret i dag beror, som herr Hugosson naturligtvis förstår, på att beredningen ännu inte är helt avslutad och regeringen alltså inte har fattat något beslut. Men herr Hugosson kan vara lugn.
Herr talman! Den avslutande formuleringen i kommunikationsministerns senaste inlägg gläder mig. Jag är ledamot av vägverkets styrelse, och vi har vid ett flertal tillfällen visat på det angelägna i att dessa brobyggen kommer till stånd. Också trafikutskottet har de tre senaste åren när vi behandlat vägverkets anslag påpekat hur angelägna dessa brobyggnadsprojekt är.

Det är som sagt mycket angelägna brobyggnadsprojekt som tagits upp i vägverkets förslag i denna första omgång. Därutöver finns en ”kö” på ytterligare broar, till en sammanlagd kostnad av jag tror 36 miljoner, som också skulle kunna påbörjas.
Herr talman! Herr Hugosson framhöll att vägverket och dess styrelse, som herr Hugosson tillhör, under de tre senaste åren visat på det angelägna i att dessa broar kommer till stånd. Ingenting har hänt. Det behövdes alltså ett regimskifte för att det skulle bli fart på det här jobbet!
Herr talman! När det gäller väganslaget har ett resultat av regimskiftet blivit den största prutning som någonsin gjorts av vägverkets äskanden. På det sättet har inte regimskiftet inneburit något fall framåt. Under tidigare lågkonjunkturer, herr kommunikationsminister, har ansenliga medel tagits fram till vägbyggande via AMS. Vissa år har den förutvarande regeringen använt 500 miljoner till angelägna projekt inom vägbyggnadssektorn. Vi skall fullfölja den gamla regeringens politik. Det är när sysselsättningen inom vissa branscher sviktar som vi skall utnyttja den möjlighet som finns att styra över medel till den angelägna sektor som vägbyggandet är.
Herr talman! Frågan om storleken av de av regeringen i budgetpropositionen begärda anslagen till vägverket får vi återkomma till när de behandlas av riksdagen. Låt mig bara säga att vi självfallet är beredda att sätta in arbetsmarknadspengar för att genomföra vägbyggnadsprojekt som har sysselsättningsstimulerande effekt. Herr Hugosson nämnde att det under fjolåret anvisats över 500 miljoner för det ändamålet. Den nuvarande regeringen fattade i januari månad i år beslut om 104 milj.kr. för sådana arbeten i Norrbotten. Fortsätter det i den takten behöver vi inte vara oroliga för att komma i bakläge.
Herr talman! Förvisso skall vi återkomma och diskutera väganslagen liksom anslagen under kommunikationsdepartementets huvudtitel över huvud taget. Jag vill nu bara göra den kommentaren att de 104 miljoner som plockades fram i januari ingick i den finansfullmakt som den gamla regeringen fått i innevarande års budget.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag vill redogöra för vilken kännedom myndigheterna har om våld m.m. mellan intagna på kriminalvårdsanstalter och de eventuella åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med detta. Det är riktigt att man på en del av riksanstalterna kunnat lägga märke till ett ökat antal våldsaktioner mellan de intagna. Även om personalen visar vaksamhet är det emellertid svårt att avslöja fall av våld eller hot om våld av detta slag. Det beror inte minst på att de intagna nästan regelmässigt iakttar stor förtegenhet då sådana övergrepp skall utredas. Den i massmedierna omtalade händelsen vid kriminalvårdsanstalten i Malmö har sålunda upptäckts enbart på grund av vissa antydningar från de intagnas sida och en del iakttagelser, som gjorts av personalen. Utredning om denna händelse pågår f.n. När det sedan gäller frågan hur man skall kunna komma till rätta med dessa våldstendenser vill jag erinra om att man enligt 20 § lagen om kriminalvård i anstalt kan hålla en intagen avskild från andra intagna om det föreligger fara för den intagnes egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa. Detsamma gäller om man vill hindra att intagen utövar menligt inflytande på andra intagna. Därutöver kan man utnyttja möjligheten till differentiering eller förflyttning av de intagna till annan anstalt. Självfallet kan våldshandlingar mot medintagna också föranleda åtal och dom i vanlig ordning. Jag vill framhålla att våldet på anstalterna ger anledning till oro. Enligt vad jag har erfarit följer emellertid kriminalvårdsstyrelsen som tillsynsmyndighet denna fråga med stor uppmärksamhet. Jag anser därför att för dagen särskild åtgärd från min sida inte är påkallad. Jag kommer emellertid att hålla mig noga underrättad om sakens vidare utveckling.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på mina frågor. Anledningen till att jag ställde dem var de allt oftare återkommande uppgifterna om att det förekommer våld inom vissa anstalter. Detta har justitieministern också bekräftat i sitt svar. Sedan jag ställde frågan har jag fått flera exempel från olika anstalter på konkreta fall. En hel del av dem är både drastiska och makabra men jag skall bespara kammaren en redogörelse för dem. Det är en principiellt viktig fråga hur samhället ser på den intagnes person. Det kommer bl.a. till uttryck i 9 § lagen om kriminalvård i anstalt: ”Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. ” Vi är väl alla överens om önskvärdheten av att minska antalet frihetsberövanden, men nästan alla är också medvetna om att vi under överskådlig tid måste ha kvar frihetsberövande som påföljd för brott. Samhället har då givetvis skyldighet att garantera vederbörandes säkerhet till liv och lem och mot trakasserier. Det är djupt allvarligt för en rättsstat om den inte kan skydda de människor som den anser sig nödsakad att beröva friheten för en viss tid. Anledningen till det ökade våldet är nog väsentligen narkotikans inträde på anstalterna. Det konstaterades redan av justitieutskottet 1974 i anslutning till kriminalvårdsreformen. Sannolikt har läget sedan dess förvärrats, och jag undrar om någon i dag vågar säga att någon kriminalvårdsanstalt är fri från narkotika. Vi får alltmer raffinerade metoder för insmuggling, och dessa narkotikaaffärer är sedan orsaken till mycket våld. På den första av de två frågor jag har stäilt svarar justitieministern att myndigheterna känner till dessa företeelser. På frågan om eventuella åtgärder svarar justitieministern att både han och kriminalvårdsstyrelsen följer detta men att ingen särskild åtgärd är påkallad i dag. Jag vill nog ändå stryka under den oro som jag tror att många känner — justitieministern har själv givit uttryck för den. Pekar inte det våld som förekommer på anstalterna mot att det behövs en utvärdering av kriminalvårdsreformen, att det t.ex. behövs en större differentiering vid behandlingen av de dömda, att man kanske måste ha bättre möjligheter till visitation i de intagnas rum och att man generellt måste ha bättre kontrollmöjligheter beträffande de intagna? Eftersom justitieministern säger att ingen åtgärd just nu är att vänta vill jag nog peka på riskerna av alltför stor passivitet från statsmakternas sida. Det är förenat med avsevärda risker att underlåta att handla. Riksdagen uttryckte år 1974 farhågor för läget, och det har inte blivit bättre.